Fru talman! Suzanne Svensson, Peter Persson, Peter Hultqvist och Åsa Lindestam har frågat mig varför jag väljer att dra ned på antalet utbildningsplatser vid eller minska anslaget till Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan Dalarna respektive Högskolan i Gävle. Interpellanterna har också frågat på vilka grunder det slås fast att den nödvändiga samverkan mellan regionala högskolor och omgivande industri och servicenäringar avseende forskning, innovations och utvecklingsarbete skulle bli bättre av att högskolor blir filialer till universiteten och på sikt minskar i antal. Regeringens övergripande politik för högskoleområdet är att åstadkomma högsta möjliga kvalitet på utbildning och forskning. För forskningen har regeringen därför ökat anslagen och premierar kvalitet tydligare i resurstilldelningen. Kvaliteten inom utbildningen har regeringen förstärkt genom ökade resurser och en utvecklad kvalitetsgranskning. För att kunna nå en ökad kvalitet i högre utbildning och forskning är det enligt regeringens uppfattning nödvändigt med en ökad koncentration av kompetens genom att universitet och högskolor profilerar sig och utvecklar samarbete med varandra. På så sätt kan utbildnings och forskningsmiljöer stärkas och lärosätenas konkurrenskraft öka och sårbarheten minska samtidigt som resurserna utnyttjas effektivare. Med syfte att stärka sina utbildnings och forskningsmiljöer valde exempelvis Växjö universitet och Högskolan i Kalmar att 2010 tillsammans bilda Linnéuniversitetet. Detta samgående skedde på lärosätenas eget initiativ. Regeringen anser att också framtida samgåenden mellan lärosäten ska bygga på frivillighet. Samtidigt vill jag understryka att förstklassig utbildning och forskning kan bedrivas vid såväl större som mindre lärosäten. Utbildning bör enligt regeringens mening finnas på många platser i landet för att på så sätt underlätta för många att studera och för att bidra till kompetensförsörjningen i olika regioner. Regeringen ser också positivt på att lärosätena stärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation genom sin uppgift att samverka med det omgivande samhället. När det gäller anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns det flera skäl till att det för nästan samtliga universitet och högskolor sker förändringar under de närmaste åren. Förändringarna avgörs av generella faktorer och principer som är lika för alla lärosäten såväl universitet som högskolor. Den största förändringen är att anslagen för de tillfälliga högskoleplatserna under 2010 och 2011, alltså under finanskrisen, fasas ut. Detta är ingen nyhet. De tillfälliga platserna var aviserade som tillfälliga, var beslutade som tillfälliga och är tillfälliga. Till detta kommer en omfördelning av anslag till följd av Högskoleverkets kvalitetsprövningar av de nya lärar och förskollärarexamina som infördes hösten 2011. För att skapa förutsättningar för en god lärar och förskollärarförsörjning omfördelas medel mellan lärosäten baserat på vilka examenstillstånd som har beviljats. En annan stor förändring är de indragningar som görs med anledning av att det från och med den 1 juli 2011 har införts studieavgifter för studenter från länder utanför EES och Schweiz. De indragna medlen används för att ytterligare stärka kvaliteten, och alla lärosäten har chans att ta del av dessa medel. Min och regeringens avsikt är att fokus även fortsättningsvis ska ligga på kvaliteten i utbildning och forskning. Det är på så sätt vi långsiktigt stärker Sveriges internationella konkurrenskraft.

Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsminister Jan Björklund för svaret. Eftersom vi verkar vara överens om att det inte finns några vetenskapliga undersökningar som säger att universiteten är bättre än högskolorna vad det gäller forskning kan vi kanske slå fast att det handlar om politisk ideologi och starka lobbyorganisationer, där ministern inte ens drar sig för att framträda öppet med dem och göra uttalanden under självaste Nobelmiddagen. Det är inte utan att man höjer lite grann på ögonbrynen. Jag skulle gärna vilja veta på vilka grunder ministern väljer att dra ned på de regionala högskolorna, eftersom till och med statistiken talar emot ministern. Jag återkommer till detta senare. I Blekinge har vi traditionellt sett haft en låg utbildningsnivå. Vi har tidigare haft, och har delvis fortfarande, en hel del tung industri, alltifrån bilindustri - huvudsakligen Volvo - till framställning av oljor för olika ändamål och allting däremellan. Arbetstillfällena har minskat. Många av de industrier som fanns finns inte längre kvar, och därför behöver vi nya utbildningar för nya branscher såväl som för redan etablerade. På 80-talet var det inga problem att få arbete i produktionen, och många gick direkt in på arbetsplatserna. Vi vet att det inte längre ser likadant ut. Jobben har förändrats och man måste kunna språk och ha tekniska utbildningar för att kunna arbeta i produktionen. Blekinge befinner sig i dag i den värsta ungdomsarbetslösheten som länet har sett, i genomsnitt 30 procent. Jag vet att ministern brukar säga att det aldrig har gått så många studenter på eftergymnasial utbildning som i dag. Det är naturligtvis riktigt, men eftersom kraven på kompetent personal från arbetsmarknaden hela tiden ökar räcker inte de utbildningsinsatser som görs i dag för ett starkt och innovationsrikt Sverige. Det håller alltså inte att säga att det aldrig har gått så många på universitet och högskola när man inte kan få ett arbete efter fullgjord gymnasieutbildning. Om jag återgår till Blekinge och den utbildningsbakgrund som man har haft kan vi se att den stadigt håller på att förbättras. Det akademiska språket och tänkandet har gjort sitt inträde i vardagen och vi ser allt fler ungdomar som väljer högskolan. Forskningen vid BTH utgör ungefär en tredjedel av verksamheten räknat i pengar. Den tillhör dem som har den högsta andelen forskning i relation till högskola av jämförbar storlek. BTH:s forskning inom system och programvaruteknik har rankats som nr 6 i världen och nr 1 i EU av tidskriften Journal of Systems and Software. Inom området programvaruteknik har BTH fått ett erkännande genom en av regeringens strategiska satsningar inom it och mobil kommunikation tillsammans med Linköpings och Lunds universitet och Högskolan i Halmstad. Två BTH-forskare inom hållbarhet rankas bland de sex främsta i världen när det gäller forskningens genomslag i samhället. Två andra BTH-forskare har utnämnts till världsledande av ryska ministeriet för utbildning och forskning bland drygt 500 nominerade världen över. BTH är det enda lärosäte i världen som har två vinnande forskare. BTH:s doktorander var enligt Doktorandbarometern från Svenskt Näringsliv 2011 främst i Sverige på att medverka till kommersialisering av tjänster. Andelen interna forskningsmedel ligger på ungefär 50 procent, vilket är relativt högt och i paritet med Umeå, Stockholms och Göteborgs universitet. BTH har också en stark internationell profil. Man samverkar bland annat med flera lärosäten i Indien, Australien, Kina och man har också samarbete med Georgia Institute of Technology i USA, vilket man är väldigt glad för. BTH har som tredje lärosäte i Sverige ett Konfuciusinstitut som främst syftar till att utbilda i kinesiska språket och kinesisk kultur.

Fru talman! Denna debatt sköts upp några dagar på grund av utbildningsministerns sjukdom. Jag är glad över ditt snabba tillfrisknande så att du slapp långvarig sjukdom och att möta det sjukförsäkringssystem som i dag är rådande. Jag har i många år varit verksam som kommun och regionpolitiker i Jönköpings län, ett län med historiska traditioner inom tillverkning. Det räknas som ett av de viktiga entreprenörslänen och är också angeläget för hela vårt land när det gäller produktion av komponenter för sammansättning inom landet men också på export. Jag tycker att det har funnits en tid då industrin och den delen av näringspolitiken på ett väldigt omotiverat och okunnigt sätt har fasats ut, och vi har diskuterat andra näringsgrenar. Jag tror att industrin i värdeskapande har och kommer att fortsätta ha den viktigaste grunden för ekonomin i vårt land. Det vi också ser är en snabb förändring i vår industriella struktur. I samband med finanskrisen skedde en utbombning av delar av enkel sammansättningsindustri i länet. Vad som behövs är uppenbart att komma vidare i förädlingskedjan, mer utbildning, mer teknikinnehåll i varje produkt och ett värdeskapande som ger nya jobb inom andra sektorer. Där pågår det och har pågått ett mycket framgångsrikt arbete. Kommun och regionpolitiker, näringsliv, fackföreningar och inte minst högskolan själv har samarbetat på ett förtjänstfullt sätt. Jag har aldrig varit med om att vi har varit så eniga över partigränser och kunnat ta fram egna resurser till forskning och utveckling när staten har svikit. Nu ser vi till vår förtvivlan att betydande delar av vår utbildning i Jönköping, men också det som mina kamrater representerar i andra län, omfördelas och förs över till traditionella lärosäten. Jag förmenar verkligen inte dem utökade resurser, men inte på bekostnad av vår näringspolitiska utveckling och vår regionalpolitiska styrka. Det är fullständigt orimligt att ta 186 miljoner kronor från våra fyra högskolor och överföra de pengarna till traditionella universitet, innebärande att vi får skära i studieplatser och skära i möjligheter till gagnelig samverkan mellan högskola och näringsliv. Det kommer att åderlåta inte bara framtidstron utan framtidsmöjligheter och ekonomisk styrka liksom befolkningsmässig tillväxt i våra län för lång tid. Jag hoppas verkligen, Jan Björklund, att du tar till dig av det vi säger i dag. När vi fick ett förnyat interpellationssvar trodde jag: Hurra, Björklund har legat hemma och funderat. Jag såg att det var annorlunda uppställt, men det var bokstäverna som hade hamnat på olika sidor bara. Det var samma eländiga svar. Jag vill ändå tacka dig för det men vill också att du tänker om.

Fru talman! 37 universitet och högskolor runt om i hela landet, 440 000 elever - jag tycker att det är en stor, fin och fantastisk verksamhet. De regionala högskolorna skapades en gång i tiden när universitetsorterna inte klarade av att ge den utbildning som var nödvändig för att klara skolan, socialtjänsten, hälsovården och den offentliga förvaltningen runt om i landet. Vi har också behov av insatser av utbildad personal inom driftledning och ekonomi i det privata näringslivet. Det fanns alltså en tydlig och klar tanke bakom att man byggde upp detta. Det var för att bygga ett starkt, fungerande lokalt näringsliv. Det låg liksom en regionalpolitisk tanke i detta, kopplad till att hela Sverige ska leva. Man bröt också med traditionellt utbildningstänkande, där man hade koncentrerat den här typen av utbildning till vissa traditionella orter och det också fanns inslag av en viss elitism i framtoningen. Entusiasmen vid uppbyggnaden av de regionala högskolorna har varit stor. Många gånger har det varit en mycket engagerad personal som har burits av en speciell mission av att göra skillnad och att visa på att utbildning är möjlig att bedriva runt om i hela landet. När man nu kommer ut och möter personal finns det någon sorts missmod. Man tycker att man inte har stöd av regeringen i sitt arbete. Jag kan konstatera hur det ser ut när det gäller Högskolan Dalarna, eftersom den ligger mig närmast. År 2011 gavs det 430 miljoner kronor i grundläggande anslag, 2012 är det 393 miljoner, 2013 blir det 371 miljoner, 2014 räknar man med 367 miljoner och 2015 är det nere på 364 miljoner. Det är alltså den nedräkning med sammanlagt 66 miljoner som sker, enligt de uppgifter som jag har fått från Högskolan Dalarna. Ser vi sedan till antalet studenter ser utvecklingen ut så här: 2011 var det 18 000 studenter, 2012 är de 16 000 och 2013 blir de 14 500 enligt den plan man har, och man räknar med ytterligare neddragningar 2014. Det här är inte en rimlig utveckling. Det är en konsekvens av att det har skett en förändring, en omläggning av politiken. På många regionala högskolor upplever man sig tydligt motarbetad när budskapet från central nivå på olika sätt sipprar igenom, att man ska slå sig samman och bli filial. I vårt fall är Uppsala eller Örebro det man nämner i sammanhanget. Det har till och med varit så att man har gått närmast brutalt fram med signalverket från departementet gentemot vissa andra högskolor. Det är sammanslagningar, filialer, som är framtiden. Man försöker förstås göra någonting åt sin situation. Som ett exempel bland många fina utbildningar och examensrätter var det så att man ett år förlorade examensrätten för förskollärare på Högskolan Dalarna. Nu har man fått tillbaka examensrätten, men man har inte fått tillbaka pengarna. Man förlorade 12-15 miljoner. Om man ska starta utbildningen igen är man tvungen att ta pengarna från annat håll i verksamheten. Högskolan Dalarna förlorar 60 miljoner på två år. Det är klart att det är ett resultat av en medveten politik och en inriktning mot att sätta ett tryck på de regionala högskolorna i negativ mening för att höja upp de traditionella universitetsorterna. Jan Björklund: Vad tänker du göra åt detta? Tänker du fortsätta eller tänker du ändra dig?
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag är väl inte heller så nöjd med det. Jag tänkte ta mig själv som ett levande exempel. När jag började min utbildning på högre nivå kom jag in på seminariet. Det hette så på den tiden. När jag väl gick ut gick jag på en högskola och fick alltså ett examensbevis från en högskola. I mitt län, Gävleborg, har vi stor arbetslöshet, och vi har en låg utbildningsnivå. Från min hemtrakt fick jag resa några mil för att ta mig till högskolan. Jag fick bryta upp från bygden och byta bostadsort. Det var inte så enkelt. Det kändes verkligen svårt. När jag kom tillbaka till min bygd - långt senare eftersom jag stannade kvar i Gävle under många år - Söderhamn började jag arbeta som rektor. På mitt första föräldramöte stötte jag på denna mentalitet igen. Ett antal föräldrar sade till mig: Vi behöver inte låta våra barn läsa engelska hos dig. Varför ska barnen göra det? Vi har klarat oss i vår bygd utan engelska. Vi gick direkt från skolan och fick jobb. Det kan våra barn också få. Det där är påhitt. Jag kunde känna igen mig i resonemanget eftersom jag hade stött på det även som ung, nämligen att det var onödigt att läsa eftersom det fanns jobb ändå. Men så ser inte verkligheten ut i dag. De senaste tio åren har ungefär 45 procent av dem som studerat på Högskolan i Gävle kommit från vårt eget län. Men det finns en trend som gör att högskolan har större nationell dragningskraft. Vi får många studenter från övriga Sverige som går på Högskolan i Gävle. Vi har basnäringen och exportindustrin. Vi behöver utbildad arbetskraft till våra näringar. Då känns det bra att vi har kunnat förse vårt län med de eftertraktade arbetare som behövs. Men nu sker neddragningar. De står både Gävleborg, Dalarna, Blekinge och Jönköping för. Vi mister 186 miljoner som i stället går till universiteten. Det är inte så bra för vår del. När Högskoleverket gjorde en granskning av Högskolan i Gävle, tillsammans med en granskning av 22 andra lärosäten, bedömde verket att Högskolan i Gävle var nivå A, den högsta just då. Det betydde att det fanns ett gott kvalitetsarbete och ett väl fungerande system, där det visserligen kunde ske förbättringar. Jag kände mig lite stolt när jag läste om detta första gången. Det var så jag kände att det var på min högskola. Men rykten har sagt att det finns indragna examensrätter. Det gör det inte, utan det finns ett stort antal utbildningar som fortfarande anordnas på Högskolan i Gävle. Det är förskollärare, grundskollärare, sjuksköterskor, socionomer, yrkeslärare och en mängd andra utbildningar. Vi behöver dem. Men regeringen drar ned på 5 500 platser i Sverige för våra ungdomar, trots att de ökar i antal under tiden 2012 fram till 2014. De blir alltså fler. I vårt län och i flera andra län har vi behov av utbildad arbetskraft, inte arbetslösa ungdomar utan välutbildade.

Fru talman! Det behövs en mångfald av lärosäten och utbildningar med hög kvalitet i hela landet. De satsningar som regeringen gör på högre utbildning är viktiga och nödvändiga för att Sverige även fortsättningsvis ska ligga i framkant avseende utveckling och välfärd. Samverkan mellan lärosätena och näringslivet är betydelsefull och behöver stärkas lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt. Högskolorna är viktiga tillväxtmotorer i regionerna. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligaste profilerade högskolor inom tillämpad it och innovation för hållbar tillväxt. BTH uppfyller väl de krav som kan ställas på ett kvalitativt bra lärosäte och har nödvändig spetskompetens med forskning och utbildning av hög kvalitet. Kvalitetskraven ska naturligtvis vara höga och är grundläggande i sammanhanget när vi diskuterar universitet och högskolor. Ungefär 20 procent av BTH:s elever kommer från närområdet. Resten kommer från övriga Sverige, Europa och övriga delar av världen. BTH bedriver också forskning - ungefär en tredjedel av verksamheten. BTH ligger på tio-i-topp-listan i EU och även i världen inom området programvaruteknik och hållbar utveckling. Det är resultat som bygger på rankning och har presenterats i flera olika ansedda facktidskrifter och rapporter under senare år. En bidragande orsak till den höga rankningen är att forskningen är inriktad på industrinära frågor, till exempel samarbete med välkända företag som Ericsson, Volvo, Sony, IBM och Hägglunds. Den höga rankningen har tyvärr inte gett utdelning i tilldelade medel och nya platser. Tvärtom har BTH tvingats till neddragningar. Det är viktigt att notera att BTH har universitetsstatus inom kunskapsområdet teknik och utbildar till exempel civilingenjörer. De utbildas således inom ett område där arbetsmarknaden i dag ropar efter arbetskraft. I dag finns rekryteringsproblem och flaskhalsar, stor brist och stor efterfrågan på arbetskraft. BTH har profilerat sig inom it-sektorn och kan medverka till att den branschen får personer med rätt kompetens, till exempel it-ingenjörer och tekniker. Här kan BTH göra stor samhällsnytta. Det bedrivs också forskarutbildning, som vi har hört tidigare i debatten. Mycket forskning sker inom it-området. Här kan väckas nya innovationer och nya framtidsidéer. Många gånger kommer de nya idéerna fram vid de små enheterna. Det finns goda exempel på detta. Fru talman! Blekinge Tekniska Högskola har varit framgångsrik när det gäller samverkan med såväl det omgivande samhället, näringslivet som den offentliga verksamheten. Jag har tidigare nämnt stora internationella företag, men det finns självklart också samverkan med regionala aktörer, både offentliga och privata. Det sker bra samverkan med universiteten, näraliggande universitetet i Lund, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping med flera. Det finns också samverkan med internationella universitet och högskolor. För Blekinge och även nationellt är det viktigt att BTH ges förutsättningar att utveckla sin verksamhet, och med hjälp av den internationella inriktningen med studenter från i stort sett hela världen kan värdefulla kontaktnät för framtiden skapas. Att locka studenter, lärare och forskare på en global kunskapsmarknad är en viktig utmaning. Studenterna kan också erbjudas bra bostäder utan att behöva köa. Det behövs framtidstro, tillförsikt och möjligheter att planera och satsa inför framtiden. Regeringens satsningar på högre utbildning, inte minst den utökade civilingenjörsutbildningen, är nödvändig för att Sverige ska klara den internationella konkurrensen. Här kan BTH vara med och utbilda de nya ingenjörerna. Blekinge Tekniska Högskola är en högskola med framtidsmöjligheter och en högskola i tiden.

Fru talman! I går var vi på ett möte med Svenskt Näringsliv i Gävle. Då var det mycket diskussion om läget i länet. Det gällde alltifrån den låga utbildningsnivån i Gävleborg till den dåliga matchning som råder mellan arbetslösa och lediga arbeten, som Svenskt Näringsliv hade starka synpunkter på. Men diskussionen handlar naturligtvis inte bara om utbildningens betydelse utan även om högskolans roll i Gävleborg. Alla i den här kammaren är helt överens med minister Björklund om att den spelar en oerhört stor roll. Men om man flyttar frågan till Gävleborg verkar det som att alla är överens om det utom utbildningsminister Björklund. Det är väldigt märkligt att vi inte hittar några som ställer upp på regeringens idé att man i ett län med den högsta arbetslösheten och den lägsta utbildningsnivån, i ett län som är väldigt beroende av alla utbildningssatsningar och kvalitet, gör tvärtom. Där går alltså Björklund in och skär ned. Hans motivering är: Det är dålig kvalitet, och då skär vi ned. Finns det motsvarande resonemang när det gäller andra viktiga funktioner i samhället? Om polisen utreder för få brott, föreslår ministern att vi ska skära ned? Om Arbetsförmedlingen inte fungerar i tillräcklig omfattning, skär vi ned resurserna där? Är det ett sätt att möta utveckling? Är det också ett sätt att se till att det kan bli en bra utveckling? Nej, det tror vi inte. Jag är helt övertygad om att Björklund håller med om det. När vi träffade Svenskt Näringsliv i går pratade vi också om en generationsväxling, och vi fick reda på att det finns ungefär 4 200 små företag, rent av soloföretag, i Gävleborg som nu blir satta under lupp därför att man förhoppningsvis kan klara av en generationsväxling. Det krävs också insatser om man ska klara detta. Det krävs insatser i kunskap. Här har också högskolan en väldigt viktig roll att spela. Då duger det inte, Jan Björklund, att säga: Nej, vi satsar bara på kvalitet. Det finns ett akademiskt tänk i det, inte för att det finns något som helst förakt för akademin, men det finns en verklighet som måste mötas och ett stort behov. Visst kan man dra på smilbanden när man pratar om detta, men det är oerhört allvarligt. Frågan är alltså: Hur får vi i Gävleborg bättre fart på ekonomisk verksamhet, företagsamhet, bättre välfärd och så vidare? Och vilken roll spelar högskolan i detta? Då är Jan Björklund överens med mig och alla andra om att högskolan är oerhört viktig. Men varför i det läget vända på resonemanget och med en von oben-attityd säga: Det är för dålig kvalitet, och därför drar vi ned ännu mer hos er. Det förstår inte vi i Gävleborg. Det skulle vara väldigt bra att få ett konkret svar som är byggt på sunt förnuft och logik, eftersom alla vet att det finns ett starkt samband mellan bra utbildning, högre utbildning och låg arbetslöshet. Nu har vi hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, och i det läget väljer Jan Björklund att skära ned. I detta anförande instämde Elin Lundgren och Per Svedberg .

Fru talman! Som utbildningsministern ser är det här en fråga som engagerar. Jag hade inte tänkt gå in i debatten, men när jag hörde mina kamraters inspirerande inlägg tänkte jag att jag måste försöka bidra på något sätt. Jag talar utifrån den situationen att jag inte har en högre utbildning. Däremot har jag i mitt arbete sett behovet av att gå till högre utbildning. I vårt län, Gävleborg, har det under lång tid bedrivits en ganska kraftfull aktivitet för att stimulera till att gå till högre utbildning, som ger möjligheterna. Jag kommer från Hälsingland, och det är rätt stort, yvigt och glest. Traditionen av utbildning, framför allt högre utbildning, är inte så stark. Då blir frågeställningen ändå större: Hur kan man bestämma sig för att i ett län som har Sveriges lägsta utbildningsnivå inte göra det möjligt för dem som vill att studera på högre nivå? Det är det ena. Det andra är en rak konsekvens av detta. Vi har sedan tidigare erfarenheter av en ganska utbredd distansutbildning. Min känsla är att vi nu upplever att den beskärs rejält, utifrån att man vill fokusera och centralisera för att spara pengar. Det slår också väldigt hårt mot glesbygden. Ett exempel som jag är stolt över är den polisutbildning som vi hade på distans i Söderhamn. Det är ett ypperligt exempel på hur man med utbildningsverktyget kan få arbetskraft från orten, och arbetskraft som befinner sig i den delen av livet att det skulle vara praktiskt omöjligt att resa till en universitetsstad och bo där därför att man har familj och barn. Allt detta påverkar. Då blir återigen frågan, som utbildningsministern har fått många gånger: I det läge som är nu i Gävleborg med extremt hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå, varför skapar inte regeringen förutsättningar för att göra förändringar i detta? Jag vet att det finns de i alliansregeringen som pratar om en levande landsbygd. Det finns verktyg för att skapa det, precis som jag belyser.

Fru talman! Jag säger som flera tidigare har sagt, att jag hade egentligen inte tänkt ge mig in i den här diskussionen. Men efter att den har flutit ut så pass mycket och inte bara gäller högskolan i Blekinge, som interpellationerna handlar om, känner jag att jag vill komma in och säga någonting utifrån de regionala högskolorna. Det var egentligen Åsa Lindestam som inspirerade mig att med eget vittnesbörd tala lite grann om högskolesituationen. Jag tror, fru talman, att vi står inför någon form av utmaning när det gäller skolväsendet över huvud taget och speciellt högskolelandskapet. Några av utmaningarna kan bero på att vi måste lägga om politiken så att vi följer utmaningar som gäller de demografiska faktorerna. Alliansregeringen har faktiskt gjort en hel del för att förbättra för arbetslösa ungdomar, bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar och införa lärlingsprovanställningar. Det är också viktigt att de högskoleutbildningar som erbjuds har hög kvalitet och ges till ungdomar. Att ungdomar utbildar sig för att sedan bli arbetslösa är, fru talman, inte alls hållbart. När det gäller just de demografiska utmaningarna för högskolorna vet vi att elevunderlaget kommer att minska drastiskt för högskolorna framöver. Exempelvis kommer antalet 19-24-åringar att minska med en femtedel fram till år 2020, och de största kullarna barn födda på tidigt 1990-tal har lämnat gymnasiet. Det har resulterat i att flera gymnasieskolor runt om i landet har lagts ned på grund av minskat elevunderlag. Då är det rimligt att skolor oavsett nivå gör anpassningar till rådande förutsättningar. När vi står inför en demografisk utmaning är högskolornas behov av anpassning också uppenbara. Fru talman! Jag har närmare 40 års erfarenhet från alla skolområden, bland annat högskoleområdet, och jag har sett att det i högskolorna handlar om kvantitet i stället för kvalitet. Kvalitetsfrågor har fått stå tillbaka. Vi vet att den högskola som finns i min region, Högskolan Dalarna, är av stor vikt för Dalarnas län. Men det gäller också kvalitet, och det är det som man vill fokusera på i den högre utbildningen. Det måste finnas en stark koppling mellan de utbildningar som högskolorna erbjuder och de behov som företagen har. Att de forskningsanknutna universiteten och de regionala högskolorna i större utsträckning samarbetar för att vi ska kunna behålla en hög kvalitet i undervisningen är något som vi från Alliansen uppmuntrar. Fru talman! Jag tror att vi behöver diskutera den här frågan. Vi behöver se att kvalitetsfrågorna är det viktigaste, att det är det vi ska slå vakt om - inte kvantiteten. Det gäller också att tänka på att utbildningar kan ske på många olika sätt. Där har högskolorna varit duktiga på att ligga i framkant, så det är inte bara den så kallade katederundervisningen som finns, utan man kan också bedriva högskoleundervisning till exempel via nätet. Där vet jag att man på min Högskolan Dalarna är duktiga och framgångsrika när det gäller att nå resultat. Men dessa resultat måste också utvärderas, så att det är kvalitet vi pratar om - inte kvantitet.
Fru talman! Nu har vi hört sex socialdemokratiska riksdagsledamöter framhålla att just deras högskola i deras valkrets är den bästa och dessutom att de största behoven i Sverige finns i just deras valkrets. Jag vill omedelbart avråda riksdagen från att försöka ersätta Högskoleverket som kvalitetsutvärderare. Jag tänker själv aldrig försöka utvärdera kvalitet, och jag tycker att riksdagens ledamöter också bör avhålla sig från att göra det. Det är klart att man kan göra ett besök och få mycket rapporter från sin egen högskola där det framhålls vad som är bra. Men det är till sist Högskoleverket som gör dessa bedömningar åt oss. Det har vi varit överens om i denna riksdag. Högskoleverket kommer inom en månad med en mycket stor första genomgång av kvaliteten i en stor bredd av utbildningar, fast inte alla, i det nya kvalitetsutvärderingssystemet. Det kan komma att bjuda på många överraskningar. Man betygssätter utbildningar i en skala från 1 till 3. Får skolan en etta två år i rad dras utbildningen in och läggs ned. Detta har riksdagen i grova drag varit enig om, att vi ska ha en skarpare kvalitetsutvärdering. Jag tycker inte att vi ska sätta oss i Högskoleverkets kläder och göra dessa bedömningar här i kammaren. Jag tänker i varje fall inte göra det för min del, utan jag kommer att stödja mig på Högskoleverkets bedömningar. Under en fyraårsperiod ska Högskoleverket gå igenom alla utbildningar. Man tar det styckevis och delt och börjar med alla ekonomutbildningar i Sverige. Det kommer en genomgång av dem i april. Där kommer lärosätena att rangordnas, med olika betyg. Sedan går man vidare på område efter område, och efter fyra år börjar man om på ny kula. De genomgångarna ligger sedan till grund för både resurstilldelning och examensrätter. Jag har ingen förhandsinformation om granskningens resultat och vet ännu inget. Men jag tror mycket väl att såväl stora som små lärosäten kan få både höga och låga betyg. Skillnaden ligger i att om ett litet lärosäte får ett par ettor på några olika områden är det enormt mycket mer sårbart än om ett stort lärosäte får det. Om man på ett litet lärosäte blir av med examensrätten på några utbildningar kan själva grunden för lärosätet vara utraderat. Ett stort lärosäte, som har en stor bredd av utbildningar, överlever och klarar sig däremot. Sådana lärosäten har ett söktryck som är enormt till de övriga utbildningarna. Jag tror att många små lärosäten behöver fundera över vad detta kvalitetsutvärderingssystem kan innebära. Samtidigt minskar studentkullarna kraftigt - inte på grund av att jag har bestämt det utan på grund av demografin. Nästan alla kommuner i Sverige, inklusive de kommuner som interpellanterna själva kommer från, har på senare år haft häftiga nedgångar när det gäller ungdomskullarna i gymnasieskolan. På många håll har det framtvingat många beslut om att dra ned på gymnasieverksamheten, eftersom det är kraftiga nedgångar. Det beror på att det föddes mycket färre barn i slutet av 90-talet än i början. Det är precis dessa två effekter som nu inträffar, där ungdomskullarna går ned kraftigt. Om fem år har antalet 20-åringar minskat med 25 procent. Det är en mycket häftig neddragning av ungdomskullarnas storlek som nu sker. Man kan säga att det inte bara är 20-åringar som går på högskolan. Men den grupp som går på högskolan domineras helt av unga människor i åldern 20-25 år. Den är helt dominerande på högskolan. År 2020 har den gruppen minskat med 20 procent. Var femte ungdom i den gruppen finns liksom inte längre då. Jag kommer aldrig att föreslå att vi ska dra ned antalet platser i den storleksordningen, så det finns gott om utrymme att expandera andelen ungdomar som går på högskolan. Men det är klart att det om några år kommer att vara väldigt många tomma platser på våra lärosäten, och det kommer att drabba de lärosäten som har svagt söktryck. De stora universiteten har mängder av förstahandssökande som inte kommer in och som i dag blir andrahandssökande på de mindre lärosätena. Men om några år kommer de in på de stora lärosätena, och då blir det väsentligt färre studenter. Det är detta jag har velat varna för. Varje lärosäte bestämmer självt om man vill samarbeta eller gå samman med någon annan. Men jag tycker att vi ska våga erkänna och se sanningen i vitögat: svenskt universitetsväsen står inför ett antal stora utmaningar. Kvalitetsutvärderingssystemet har vi varit överens om. Det är till för att lyfta kvaliteten. Men det kan innebära att många utbildningar inte kommer att få äga rum i framtiden. Antalet studenter kommer också - oavsett vad vi beslutar - att minska under ett antal år framåt, eftersom ungdomskullarna minskar så drastiskt. Det är denna bakgrund vi alla i denna riksdag måste erkänna och se.

Fru talman! Först vill jag tala om för Ann-Britt att det är fyra olika interpellationer, så det handlar inte bara om Blekinge och BTH. Sedan måste jag säga: Jag tycker att det är oerhört bra att Högskoleverket kommer med utvärderingen, för då får vi ju en jämvikt på allt. Ministern pratar också om ungdomar och ungdomskullar. Det är sant. Men i dag, när vi ska jobba lite längre, behöver många byta kurs i livet och kanske gå en högskoleutbildning. Det är alltså inte bara unga som vi pratar om i detta läge. För en tid sedan skrev några partikamrater till ministern en insändare i Blekinge. När de skrev den hade de siffror som de säger sig ha fått från Utbildningsdepartementet. Där ifrågasatte de kvaliteten på utbildningar som företagsekonomi, högskoleingenjör och sjuksköterskor. Men det visade sig att de siffror som de hade baserat sin skrivning på var nio tio år gamla. Det kan jag tycka är lite anmärkningsvärt, när de påstår att de har fått siffrorna från Utbildningsdepartementet. Det måste ju finnas nyare siffror där. Det handlar om hur många av lärarna som är disputerade, hur stor andel förstahandsansökningarna är och så vidare. Jag hoppas verkligen att det är bättre underlag när ministern fattar beslut. Det finns en hel del myter när det gäller forskning och små lärosäten. Jag hörde ministern säga att det kan vara bra forskning på både små och stora lärosäten. Det är jag glad för. Men man säger också att högskolor är regionala och att universitet är nationella. Jag vet inte hur det är i de andra länen. Om man tittar på Blekinge och BTH ser man att 20 procent av dem som börjar där kommer från Blekinge. Den största andelen kommer från Stockholm och Skåne. Man säger också att högskolor är ineffektiva och att universitet är effektiva. Jag skulle vilja säga att högskolorna är rätt snabba och lätt anpassar sig till nya möjligheter. Om man tittar på detta med att utveckla kommersiella tjänster: På BTH är det 29 procent av doktoranderna som har bidragit till kommersiella tjänster, medan snittet i landet är 8 procent. Andelen forskarstudenter som har bidragit till kommersiella produkter ligger på 14 procent nere hos oss, medan snittet är 8 procent. Kvalitet är alltså värt att titta på. Jag skulle också, fru talman, vilja passa på att berätta hur man kan arbeta med samverkan lokalt i en kommun eller en region. Merparten av BTH:s utbildningar ligger i Karlskrona. Sedan finns det ungefär 430 elever förlagda till Karlshamn, där de studerar och forskar inom transportlogistik, upplevelser, spel och digitala medier. Området spel omsätter i USA mer än vad film och musikbranschen omsätter. I Karlshamn kom högskolan i gång i början av 2000-talet. Man insåg snabbt från kommunen och högskolan att om man skulle lyckas och samtidigt innebära något positivt för näringslivet behövde man göra en konstellation mellan akademin, näringslivet och kommunen. Man bildade en förening som man kallade Netport, där de olika intressenterna har lika antal medlemmar i en styrelse. Många pratar om triple helix, men jag skulle vilja påstå att i Netport så arbetar man efter den. Målet är att utveckla samarbetet och skapa bra projekt som utvecklar både akademin och näringslivet. Genom projekten finansierar man också en del av forskningen på BTH.

Fru talman! Jag tycker att utbildningsministern ska avstå från att raljera över att vi arbetar för våra valkretsars utveckling. Det vore bättre att han bekymrade sig över att borgerliga ledamöter i denna kammare är tysta som möss i skräck för partipiskan och avstår från att agera för de bygder i landet som de kommer ifrån. Det ser jag som ett demokratiskt problem. Jag har inte påstått att Jönköpings högskola var världsbäst. Peter Hultqvist påstod inte att Dalarnas skulle vara världsbäst. Vi lyfte fram olika perspektiv på ett system - det tänkande som vi socialdemokrater hade när vi etablerade högskolor i hela landet. Det byggde ytterst på två saker, som jag vill påstå hade lika tyngd. Det ena handlade om den samhälleliga utvecklingen i många regioner med olika industriella traditioner och inslag. Det gällde att skapa större värde i förädlingskedjan och få in mer teknik i produkterna. Det var en utveckling som drevs fram samlat i länen av näringsliv, fackliga organisationer och politik. Det andra, som jag tycker är lika angeläget, handlade om att låta alla människor i vårt land växa. Det har att göra med en insikt om att den som har arbetat några år och kanske börjat sin familjeförsörjning inte åker till Uppsala eller Lund men väl till Falun eller Karlskrona. Hur många kvinnor och män i vårt land har inte kunnat växa genom att få en utbildning på hemmaplan som gett deras liv andra dimensioner och gett förutsättningar för att de faktiskt ska kunna bidra med värde ytterligare i vår gemensamma produktion? Konfliktytan i den här diskussionen har inte bara att göra med Björklunds tydligt elitistiska hållning som genomsyrar all skolpolitik, från förskolegrupper till högskolan, utan också med frågan hur vi ska använda de gemensamma resurserna. Vad är det som skapar mest tillväxt? Björklund valde en sänkning av restaurangmomsen. Vi väljer högskolan. I dag hade Dagens Nyheter en utomordentlig genomgång av effekterna av sänkningar av arbetsgivaravgifterna riktat till kollektiv eller enskilt, liksom sänkningen av restaurangmomsen. Man påvisar ingen effekt alls utom mer klöver i krögarnas fickor. Vi valde högskolan, Björklund. En något billigare toast Skagen är god, men den mättar inte många timmar. Det kan däremot ett förstärkt utbildningsväsen göra i hela vårt land, i Dalarna, i Jönköping, i Blekinge och på andra platser. Och framför allt: Respektera det engagemang vi har för våra valkretsar. Det är vår drivkraft i politiken - inte att vara ett lydkompani som dina partivänner.

Fru talman! Jag tror att det är så, Jan Björklund, att du börjar bli lite trött. Det börjar bli lite tröttsamt. Du verkar tycka att vi är dumma och ställer frågor i riksdagen som inte passar. Då talar du om för oss: Så där får ni inte göra, för Högskoleverket är de som bestämmer! Jag har inte sagt att vi skulle vara världsbäst i Dalarna eller något annat av det som du tar upp och försöker mästra oss med att vi inte får säga. Jag fullföljer ett uppdrag från en valkrets. Jag tar upp relevanta saker som gäller Högskolan Dalarna - reella upplevelser av en verklighet som innebär att man minskar anslaget från 430 miljoner år 2011 till 364 miljoner år 2015. Det är en minskning på 66 miljoner som konkret effekt av din politik. Detta minskar antalet studenter från 18 000 till 14 500 år 2013. Högskolor av det här slaget är inte bara ungdomshögskolor. Det är högskolor i en strategi för livslångt lärande. Det handlar också om möjligheten att under ett liv byta yrke. När man kanske är 30-35 eller 40 år kan man börja studera för att komma in i ett annat yrke, men man skulle aldrig välja att åka till Lund, Uppsala eller Stockholm. Sedan kanske man borde ta sig en funderare på hur klokt det egentligen är att expandera på vissa av dessa orter. Stockholm är exempelvis en ort där det är mycket dyrt för yngre studenter att bo, och äldre kanske sällan väljer att flytta dit för att studera. Levnadsomkostnaderna gör också att detta är ganska omfattande, stora och svåra projekt. Att ha regionala högskolor väl spridda över landet är nog det som i det långa loppet ger högst utbildningsnivå för nationen. Ni borde ompröva ert synsätt att det bara är ungdomsutbildning det handlar om. Det är utbildning för alla åldrar, och den ingår i en strategi för livslångt lärande. Det tycker jag är jätteviktigt. Regeringens bristande ambition visar sig också på andra sätt. EU:s mål är att 40 procent ska ha högskoleutbildning. Den nivån har vi legat på i Sverige. Där har regeringen nu sänkt ambitionsnivån till 38 procent. Man har alltså gått ned 2 procentenheter i sammanhanget. Det är en ambitionsnivåsänkning som är oerhört tydlig. Är det bra? Är detta framtidsperspektivet som lyfter Sverige? Utifrån några konkreta händelser har jag ytterligare funderingar. Trots goda resultat på Högskolan Dalarna - jag säger inte att vi var världsbäst, men det var goda resultat - fick man inte fler platser på lärarutbildningen. Det blev däremot fler platser på lärarutbildningen i Stockholm och Umeå, trots att man där inledningsvis inte fick examensrätt på lärarutbildningen. Man kan fråga sig: Är detta system verkligen rättvist? Högskolan Dalarna avstår varje år 5 miljoner kronor för att finansiera tandläkarutbildning, läkarutbildning och sjuksköterskeutbildning på andra orter. Man har en dokumenterat bra sjuksköterskeutbildning i Falun. Varför fick man inte fler platser där? Dessutom vill jag påminna om att Högskoleverkets egen granskning visar att de regionala högskolorna i stort sett har resultat som är likvärdiga med de traditionella universitetsorterna. Att bara hålla på med en skummande kvalitetsdiskussion blir i det sammanhanget att indirekt säga att de regionala högskolorna inte når upp till kvalitetsmåtten. Sanningen är ju den att Högskoleverkets egen granskning visar att så är fallet.
Fru talman! Tack, ministern, för svaret! I sitt svar sade ministern att högskolor och utbildningsplatser ska finnas på flera ställen i landet för att underlätta för folk att studera. Det är vi helt eniga om. Det tycker vi nog alla här inne. Jag anser dock att regeringen har för låga ambitioner när man drar ned på utbildningen. Hur ska vi möta den arbetslöshet som finns i dag om inte genom utbildning? Vi vet att vi behöver människor som är utbildade. Som Raimo Pärssinen beskrev träffade vi i går företrädare för Svenskt Näringsliv. De sade också samma sak: Vi måste ha fler utbildade människor. Vi vet också att de som kommer till våra lärosäten någonstans i Sverige också stannar där. Då finns det många ställen som vi behöver utbildade människor på. Vi socialdemokrater vill att 50 procent ska ha eftergymnasial utbildning. Det är ett bra mått. Jag vurmar också mycket för detta med distansutbildning. Jag har sett praktiska exempel på att man därifrån också kan ta klivet in på en högskola. Låt mig gå tillbaka till den historia som jag berättade från den by jag kommer från, där det sades att man inte behövde lära sig engelska. Det är precis på dessa orter som vi måste stötta, för jobben finns där också. Jag vet att vi i Gävleborg sökte en mängd olika yrkeshögskoleutbildningar - jag kan bara ta det som ett exempel. Jag tror att vi sökte över 20, och vi fick 4. Det här är ju verkligen det som leder till arbeten, så här måste vi öka ambitionen. Men det system som är i dag mellan högskolor och universitet gynnar inte högskolorna. De mesta pengarna går till universiteten. Det är 89 procent - det är en siffra jag har fått här - som går till universiteten och deras budget. Även högskolorna behöver det här. De skulle i stället kunna få en större del av den kakan. Systemet gynnar inte det, utan det finns en risk att man i stället väljer breda utbildningar. Man kan titta på söktrycket. Vi hade tidningar hemma i dag som visade att det i dag är betydligt fler som söker direkt från gymnasiet till högskolan. Dessutom är det många äldre som går där. Så vi skulle verkligen behöva fler platser. Jag tror också att samarbeten kan gynna det här. Vi kan se att våra basnäringar och vår exportindustri behöver en mängd olika arbetare. Både ekonomer och ingenjörer behövs. Det är sådana personligheter och den utbildning som vi behöver. De kommer att kunna stanna hos oss om de får den här utbildningen där vi är. Vi vet också att var fjärde ungdom under 25 år just nu är utan jobb hos oss. Det betyder att vi har en marknad där det skulle underlätta för många fler att kunna komma in på de här utbildningarna. Om arbetslösheten nu är så pass stor som den är undrar jag: Hur ska vi lösa det? Vi kan ju inte dra ned på alla saker så att det blir än fler som hamnar utanför. I stället måste människor kunna få den här utbildningen, som gör att de vågar stanna kvar, att de vågar bilda familj och att de vågar bo på den ort där de verkligen vill vara. Jag skulle önska att jag kunde få ett svar på det, hur ministern ser på den saken, och också att vi kunde öka antalet pengar till våra högskolor runt om i landet.
Fru talman! Det är viktigt att framhålla i den här debatten att alla lärosäten, såväl stora som små, måste inse och utgå från att man verkar på en global kunskapsmarknad. Man måste klara konkurrensen. Man måste vara attraktiv och locka forskare, lärare och studenter. Det måste vara kvalitet. Här finns stora utmaningar för många av våra lärosäten. Kvaliteten på undervisningen och forskningen måste vara vägledande. Det framgår också av svaret från utbildningsministern. I svaret framgår också att regeringen ser positivt på att lärosäten stärker kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation genom sin uppgift att samverka med det omgivande samhället. Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en ung högskola som har kommit långt i detta arbete och också skaffat sig en egen profil, en it-profil. BTH ligger bra till med sin specialprofil inom teknik, är bra på det som görs och har exempelvis haft forskningsrättigheter inom teknik i tolv år. Det råder i dag stor brist på tekniker och ingenjörer i det svenska samhället inom områden som programvaruteknik, datateknik, elektroteknik, maskinteknik med mera. Här kan Blekinge Tekniska Högskola vara en viktig resurs och medverka till att arbetsmarknaden får den arbetskraft som behövs.

Fru talman! Ja, utbildningsministern, ibland känns det som att du försöker slänga en liten filt över oss interpellanter och tyckande i riksdagen. Det är lite beklagligt. Jag vet inte vilken ambitionsnivå ministern har med sitt politiska arbete. Men det finns väl ändå någon grund och en härkomst? Du kommer någonstans ifrån, och det kanske du vurmar extra mycket för. Därför blir ditt sätt att angripa våra frågor lite märkligt, tycker jag. Du hänvisar till kvalitetskraven. Jag tror inte att det är någon som har diskuterat kvaliteten över huvud taget, utan det handlar om tillgängligheten och möjligheten att studera, åtminstone utifrån min horisont. Om ambitionen är sådan att du begränsar så mycket att detta inte blir en möjlighet kommer vi aldrig att få upp utbildningsnivån i vårt län. Det är kanske det som är skillnaden mellan er och oss. Ni kör en mer konkurrensstyrd verksamhet, medan vi vill styra efter behov. Det här får man nog inte glömma bort. Hur ska vi annars få upp utbildningsnivån i de delar av landet där den är låg? Den är extremt låg i Gävleborg, men det finns andra platser där det också är en väldigt låg utbildningsnivå. Hela konkurrensutsättningstänket blir då lite märkligt, för då tänker du inte på Sune, som är svetsare och som vill göra något annat. Plötsligt kommer han in i högskolevärlden och upptäcker något: Oj, det är så här det är. Då känns det skönt när man har varit med och guidat på den resan. Han kommer tillbaka och säger: Per! Det här var det bästa jag någonsin har gjort. Jag har utbildat mig och får jobba med människor. Jag har en högre utbildning. Jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle kunna nå så här långt. Stort tack! Den ambitionsnivån måste man faktiskt lyfta - eller hur?

Fru talman! Vi har hört från de socialdemokratiska företrädarna att det är viktigt med utbildning. Jag kan naturligtvis inte annat än att hålla med om detta. Jag kommer tillbaka lite grann till det jag nämnde förut, det vill säga den demografiska utmaning som vi står inför. Andelen 19-24-åringar kommer att minska med en femtedel fram till år 2020. Det gör också att vi måste ta de här utmaningarna på allvar när det gäller högskoleplatser. Vi måste anpassa högskolan till att ta emot en femtedel färre studenter, även om studenterna råkar vara över 24 år och kanske vill komma in i en andra andning med sin utbildning. Men vi har högskoleutbildningar i dag som knappast kan betraktas som högskoleutbildningar. På många lärosäten, oavsett om de är stora eller små, finns det högskoleutbildningar som man starkt kan ifrågasätta. Är det sådana utbildningar vi vill ha på högskolan? Den socialdemokratiska utbildningspolitiken har varit sådan att det är viktigt att kvantitet räknas, inte kvalitet. Utifrån mitt sätt att se är det här nya utmaningar. Det betyder att vi måste lägga om politiken. Vi måste ha en forskningsstrategi som aktivt kan bidra till att regionens, nationens och Europas utveckling går framåt, i syfte att befrämja tillväxt och utveckling. Därför är det viktigt med starka forskningsmiljöer. Forskningsmiljöerna kan vara tillsammans med de små högskolorna och tillsammans med de stora, men det är viktigt att vi får en kvalitet i högskolan, så att vi inte utbildar ungdomar till att gå ut i arbetslöshet med en massa konstiga högskoleutbildningar. Vi ska satsa på kvalitet och satsa på goda forskningsmiljöer, så att vi kan få ungdomar som är konkurrenskraftiga ute i Europa och i världen.

Fru talman! Tack, utbildningsministern! Är det så konstigt att vi talar väl om våra högskolor ute i landet? Är det så konstigt att vi gör det när vi är stolta över dem och dessutom måste försvara dem mot sådana inlägg som vi hörde här tidigare? Det sägs att vi ska ha kvalitet, och då måste vi ha tjusiga, fina forskningsställen bara på vissa ställen i landet. Då måste ju någon försvara en bra utbildningspolitik, det vill säga det som sker i hela landet. Titta vad ungdomar det sitter på läktaren! De har strömmat igenom här hela eftermiddagen. En del vill gå vidare med en gång till en högre utbildning - det är jättebra. En del vill inte det. En del vill komma tillbaka lite senare. En del vill få chansen igen och kanske ännu senare. En del börjar men känner att det inte riktigt passar dem just då. De borde få en chans till och en chans till i hela landet. De ska inte behöva flytta 100 mil för att få en bra utbildning eller, för den delen, kunna forska. Det handlar om att faktiskt kunna ta steget till en högre utbildning, oavsett var i landet man bor. Även om man inte har en bra studiemiljö hemma är det bra att kunna göra detta. Då kan man kanske göra det i en mindre högskola, till exempel i Skövde. Jag har noterat, med tanke på forskningsstrategin, att regeringen hellre satsar på de stora universiteten, även om Björklund försöker påstå att det är någon annans fel. Jag tycker att Björklund ska ta ansvar själv och inte skylla på någon annan. Utbildningsministern spelar ju svälta räv med högskolorna runt om i landet. Om man lägger ihop forskningsanslagen för samtliga regionala högskolor, det vill säga Blekinge, Dalarna, Kristianstad, Väst, Skövde, Gävle, Halmstad, Jönköping, Gotland, Malmö, Mälardalen, Södertörn och Borås, får de tillsammans endast 5 procent av det totala forskningsanslaget. Är det rimligt? Jag tycker inte att det är rimligt. I ett tidigare inlägg sades att det borde satsas bara på vissa ställen; jag förstår att det är politiken för den borgerliga regeringen. Är regeringen helt överens? Vissa partier påstår att de inte håller med om den centralisering av utbildning som pågår i landet just nu. Jag skulle vilja veta om regeringen är helt överens eller om Folkpartiet och Moderaterna kör över de andra partierna. Politik är att vilja. Det är att vilja satsa i hela landet och se till att ungdomar får chansen och att vilja höja kvaliteten i det här lilla landet som ska vara på tå för att klara en stenhård konkurrens i världen. Om man vill höja kvaliteten kan man ta chansen att ge en större andel av ungdomarna utbildning om fem år när det blir färre ungdomar; det är inte nu det är färre ungdomar utan om fem år. Om man vill höja kvaliteten skulle man kunna höja utbildningsnivån för fler. Man skulle också kunna ge fler äldre möjligheten om och om igen så att alla får bra kompetens. Vi ska nämligen konkurrera med hög kvalitet och hög kompetens, inte med låga löner. Jag tycker att vi går åt fel håll.
Fru talman! Varför kom Keynes ur modet? Jo, det ska jag berätta. Det var på grund av den här typen av debatter. Keynes idé var att staten satsar resurser på till exempel utbildning och infrastruktur i lågkonjunktur; när konjunkturen vänder drar man tillbaka satsningarna. Det är precis det som den här regeringen har försökt göra. Åren 2008-2009 gjorde vi en massiv satsning till exempel på 10 000 nya högskoleplatser. De var tillfälliga. De var till för att överbrygga den djupaste finanskrisen. Nu är den djupaste finanskrisen över, och då dras de platserna in. Det var det som var idén. Ni orkar inte stå för det utan skäller på mig för att den tillfälliga satsningen upphör. Det är det som har varit Sveriges problem i 80 år. Man vågar satsa i lågkonjunktur, men när konjunkturen vänder orkar man inte stå för de tuffa besluten. Då heter det att det är neddragningar och nedskärningar. Det var en tillfällig satsning. De siffror som har angivits är riktiga. Det var 55 miljoner för högskolan i Dalarna, 32 miljoner för Blekinge och 45 för Jönköping. Det var den satsning som skedde för tre år sedan och som var tillfällig. Det var sagt från början. Det är ingen nedskärning som har bestämts nu, utan det var sagt från början att det skulle vara så här. Det gäller hela det svenska högskoleväsendet, inte bara era lärosäten. Ni orkar aldrig dra tillbaka de satsningar som görs i lågkonjunktur, därför fick Sverige enorma strukturella problem i ekonomin gång på gång. Det var sagt att satsningarna var tillfälliga för att överbrygga finanskrisen; det står vi för. Nu skäller ni på mig för det. Det sker ytterligare några omfördelningar bland annat beroende på att lärosätena har blivit av med examensrätter och att vi bygger ut läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. Platserna till sjuksköterskeutbildningen är ännu inte fördelade. Inte ens jag vet hur de är fördelade, så jag förstår inte hur ni kan veta det. Vi måste öka antalet sjuksköterskeutbildningsplatser i Sverige. Det kan ske över hela landet. Många lärosäten har examensrätt för sjuksköterskor. Någon nämnde att Socialdemokraterna vill att 50 procent ska gå på högskolan. När man läser er budgetmotion är det rena skämtet. Det krävs en ökning med 6 miljarder varje år från och med nu om man ska nå det målet 2020. Ni ökar med 800 miljoner. Det blir precis som på 90-talet då ni byggde ut antalet platser och skar ned på kvaliteten. Det finns inte tillstymmelse till finansiering av en sådan målsättning som ni beskriver i retoriken. Det är pinsamt att ni säger det. Det är så genant felräknat i er budgetmotion. Om man jämför det faktiska antalet platser 2011 med vad ni föreslår för 2013 är även det en neddragning. Även ni föreslår en neddragning; den är visserligen mindre än regeringens, men även ni föreslår en neddragning i er budgetmotion jämfört med förra året. Den högstämda retoriken om att vi skär ned och att ni satsar är blaha blaha. Ni skär också ned. Läs er egen budgetmotion. Ni kan ju tycka att mer av de gemensamma resurserna skulle hamna på den egna högskolan på de andras bekostnad, men totalt sett skär även ni ned från 2011 till 2013. Min grundläggande uppfattning är att det behövs högskoleutbildning på i princip alla de platser där vi i dag har högskoleutbildning. Det gäller alla de platser som har nämnts här. Det är inte nödvändigt att varje högskola är en egen myndighet, men det får högskolorna själva bestämma. Högskoleutbildningen i Kalmar fortsätter som förr trots att det är en del av Linnéuniversitetet. De ångrar inte sammanslagningen. Mittuniversitetet har utbildning på tre olika platser. Det är ingen katastrof. Man får avgöra det själv på lärosätena. Min bedömning är att av alla de skäl som ni har redovisat och som jag håller med om behövs högskoleutbildning på i stort sett alla de platser där vi i dag har högskoleutbildning för att utbilda sjuksköterskor, lärare, högskoleingenjörer och andra. De behöver utbildas på många platser i landet för att stimulera länets och regionens utveckling.

Fru talman! Jag känner inte igen mig i att lågkonjunkturen nu är över. Den slår fortfarande hårt i länen. Individ och familjeomsorgen har ökat med 63 procent under alliansregeringens tid. Det är ganska mycket pengar som går dit. Arbetslösheten är väldigt hög. Jag vill vädja till ministern att titta på den drivkraft som finns i de mindre forskarinstanserna. Där har man en lättillgänglighet och kan bedriva tillämpad forskning som är begriplig. Det är nära i mötena mellan forskare, industri och företag. Det som står för en del av tillväxten i landet är närheten till högskolan och forskningen som öppnar nya dörrar. Om en högskola lyckas väl spiller det naturligtvis ut i samhället. Det skapas nya förväntningar och det blir ett nytt sug efter att få gå på högskola eller universitet. Vi har pratat mycket om högskolan, men det handlar inte bara om den lokala högskolan utan om att skapa ett intresse så att ungdomarna även söker till universiteten. Vi är inte på något sätt emot universiteten. Jag vädjar till ministern att se att det finns kvalitet inom forskning och utbildning i de små högskolorna.

Fru talman! Den här regeringens allvarligaste misslyckande är att man totalt har misslyckats med jobben. Man talade om att man skulle åstadkomma full sysselsättning; man har åstadkommit högre arbetslöshet. Det är generande för dig, Jan Björklund, när du säger att ni drar ned på antalet högskoleplatser för att sysselsättningsfrågan är löst. Fråga 350 000 människor i vårt land, de 8 procent av befolkningen som står utan arbete, om de tycker att sysselsättningsfrågan är löst. Jag upplever den moderatledda regeringens stora problem, nämligen att man skulle bli sams genom att fackmässigt indela politikområden. Någon håller på med utbildning, som Björklund, en annan med näringspolitik, och Borg håller i kassan. När socialdemokratin styrde detta land insåg vi att man måste samordna politikområden. När det handlade om att skapa jobb var det en treenighet, ekonomisk politik, näringspolitik och utbildningspolitik. Att vi har en utbildningsminister som inte förstår ett sådant elementärt samband understryker summan av kraft i regeringens gemensamma misslyckande när det gäller jobben. Din oförmögenhet att se ditt bidrag i jobbpolitiken medverkar till det katastrofala resultatet som ni har presterat på området. Regeringen har misslyckats med jobbpolitiken. Dessutom håller man på att skjuta högskolorna i sank. Det är ytterligt allvarligt.

Fru talman! Om Keynes hade fått vara med i detta läge tror jag att han hade förordat en satsning även nu. Peter Persson berör sanningen. En arbetslöshet på 8 procent betyder inte att något är över eller att frågorna är lösta. Det fanns de som talade om att vi hade massarbetslöshet i detta land när vi hade en arbetslöshet på 4-5 procent. Vi har massarbetslöshet i dag. Oerhört stora grupper står utanför. Vi har ett ökat antal socialbidragstagare, och vi har en ungdomsarbetslöshet på rekordnivå i storleksordningen 25 procent. Då drar man ned och tycker att allt är över. I vårt budgetalternativ har vi 8 700 fler platser i högskolan och 6 500 fler i yrkeshögskolan än vad regeringen har. Det är platser som behövs i dag och som inte behöver vara föremål för någon sorts konstig konjunkturpolitik som Björklund talar om och som dessutom bygger på en felanalys av att krisen på något sätt är över. Vi har en arbetslöshet på 8 procent och en ungdomsarbetslöshet på 25 procent. Sedan gjorde Björklund ett expertutlåtande om hur stor besparingen var på Högskolan Dalarna och sade att den var 55 miljoner. Om jag har räknat rätt hade man 430 miljoner 2011 och 2015 blir det 364 miljoner. Det är alltså minus 66 miljoner kronor under den perioden. Det var alltså något värre. Jag menar att det är en medveten politik som ni håller på med. Du har själv skrivit i en artikel i Dagens Nyheter att man ska slå samman och koncentrera och att det inte finns underlag. Det är klart att det är linjen, och det känner vi till. Jag tycker att det är lika bra att lägga korten på bordet i detta sammanhang. Här finns det en politisk skillnad som vi inte får ordning på med mindre än att det blir ett regimskifte.
Fru talman! Riksrevisionen säger i sin senaste rapport att det finns en stor risk att antalet studenter tenderar att leda till att man satsar på breda utbildningar. Det är de som går igenom som man också får pengar för. Kullarna ökar nu - 2012, 2013 och 2014 - och då drar man ned på högskolan. Det är de kullar som går in i högskolan som ökar. Arbetslösheten måste bekämpas. Låt vara att utbildning sker på distans och genom högskolan. Kanske blir det även en möjlighet att gå på universitet så småningom. Men utbildningssystemet måste vara steg på vägen. Om högskolan inte är lösningen förstår jag inte detta. I går satt mina kamrater och jag med Svenskt Näringsliv, med handelskammaren och med Småföretagarna. De talade om matchning. Men det stämmer inte. Det matchar inte. De sade att de inte får tag på den arbetskraft som de behöver i Gävleborg. De undrade hur de ska lösa frågan med pensionsavgångar, vård, skola och omsorg, hur de ska få dit folk och hur de ska klara generationsväxlingen om inte genom högskolan. Vi måste ta oss ur den arbetslöshet som vi har i dag. Vi måste på något sätt se till att även de som kan erbjuda jobb kan få den kvalificerade arbetskraft som de behöver. Det kan vi få genom att vi har högskoleplatser. Det är oerhört viktigt för hela landet, inte bara för vissa delar. Man måste kunna leva överallt i vårt land. Det är helt nödvändigt. Det är skogslänen som står för stora delar av exporten. Då måste vi också ha möjlighet att ha utbildningar även i län som ligger norr om Stockholm. Det är helt nödvändigt.

Fru talman! Återigen: Politik är att vilja. Vill man möta massarbetslösheten och se till att Sverige är på topp i den internationella knivskarpa konkurrensen kan man satsa på utbildning. Då kan man satsa mer, inte mindre. Då kan man se till att fler, en större andel, ungdomar och äldre får en högre utbildning i hela landet. Det är en viljesak, herr minister. Jag skulle vilja ha svar på följande fråga: Är det rimligt att om man slår ihop forskningsanslagen från samtliga regionala högskolor får de bara 5 procent av det totala forskningsanslaget? Är det rimligt? Min andra fråga var: Är regeringen överens?
Fru talman! Det är inte möjligt för mig att svara på frågorna från åtta debattörer. Men jag ska besvara Monica Greens fråga. Det är korrekt att lejonparten, över 90 procent, av forskningsanslagen ligger på en mindre andel av lärosätena, och det är de riktigt stora universiteten. Det är samma andel som det var under Leif Pagrotskys och Thomas Östros tid som högskoleministrar. Det är rimligt. Varför är det rimligt? Jo, därför att dessa universitet har en annan roll än att i huvudsak bedriva utbildning. De är forskningsledande i Sverige. På några punkter är de forskningsledande i Europa och i världen. Jag tror till och med att den tjänstgörande talmannen är styrelseordförande i Karolinska Institutet. Det är Sveriges ledande universitet. Om Socialdemokraternas linje är att slå sönder dessa forskningsuniversitet som är världsledande och Europaledande för att fördela resurserna, då kommer ni att få politisk strid. Det lovar jag. Vi hörde alla vad Monica Green sade, nämligen att det är detta som är ambitionen. Ska Sverige vara ett land som konkurrerar i världsledande toppforskning, eller ska vi abdikera från det? Det är Chalmers tekniska högskola i Västsverige, Monica Green. Fråga dem - de finns på hemmaplan - om man ska ta några miljarder därifrån och lägga ut dem på lärosätena i övrigt och vad som då händer med världsledande forskning. Fråga Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Fråga Lunds universitet. Jag har just utsett Margot Wallström till styrelseordförande där. Fråga henne om man ska ta resurserna från Lunds universitet. Fråga Stockholms universitet, där Sten Heckscher är ordförande, om vi ska ta resurserna därifrån och lägga ut. Detta är forskningsledande lärosäten och har varit det under lång tid. De finns på de internationella rankningslistorna och på de internationella topplistorna. Ska vi ta resurserna därifrån och sprida ut dem, då gör vi Sverige en mycket stor otjänst. Det kommer inte att ske med mig som utbildningsminister.